Fru talman! Lars Ohly har ställt två frågor angående stödet till digitalisering av biografer. För det första undrar han om jag avser att lägga fram ett förslag om att öka statens andel av stödet till digitalisering av biografer. För det andra undrar han om jag avser att lägga fram ett förslag som innebär att även nya biografer kan få del av digitaliseringsstödet. Digitaliseringen av biograferna innebär, precis som Lars Ohly anför, en rad fördelar. Det handlar bland annat om ökade möjligheter att ta del av ett mer varierat filmutbud än tidigare. Biograferna får också möjligheter att visa annan kultur på den lokala biografen, såsom opera-, musik och teaterföreställningar. Det kan också handla om nya möjligheter till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. När det gäller digitaliseringens möjligheter är jag alltså överens med Lars Ohly. Regeringens uppfattning är, som jag framhållit i tidigare svar på en interpellation om tillgång till digitalbio, att digitaliseringen blir mest kostnadseffektiv och långsiktig om den drivs av marknaden. Samtidigt finns det mindre biografer som inte klarar omställningskostnaderna av egen kraft. Det är mot den bakgrunden som det statliga stödet för digitalisering av biografer ska ses. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2011 att 60 miljoner kronor skulle avsättas för en satsning på digitalisering av biografer med 15 miljoner kronor per år under 2012-2015. Det skedde mot bakgrund av bedömningen att den övervägande delen av filmdistributionen inom några få år sannolikt skulle vara digital samt att biografer främst på mindre orter skulle riskera att slås ut på grund av omställningskostnaderna. Eftersom utvecklingen gått snabbare än beräknat har regeringen därefter agerat på olika sätt för att tillmötesgå branschens behov. Satsningen inleddes redan 2011 och avslutas redan 2013. Det sistnämnda sker genom att de 15 miljoner kronor som från början avsåg 2014 görs tillgängliga redan i år, då totalt 30 miljoner kronor fördelas för digitaliseringen. Stöd till digitalisering av biografer infördes mot bakgrund av bedömningen att biografer, främst på mindre orter, på kort sikt riskerar att slås ut på grund av omställningskostnader för digitaliseringen. Satsningen gjordes inte för att nya biografer skulle få stöd. Att gränsen för stöd sattes till högst 50 procent av kostnaderna handlar bland annat om att det bedömdes rimligt att biografägarna själva och andra intressenter, till exempel på lokal eller regional nivå, står för en del av finansieringen. Jag är liksom Lars Ohly väl medveten om att digitaliseringen av biografer har gått snabbt och att bland annat det statliga stödet varit till god hjälp i den pågående processen. Det är därför glädjande att många biografer hittills har klarat omställningen med eller utan det statliga stödet. Jag är också medveten om att det finns ett stort antal biografer som ännu inte är digitaliserade och följer därför noga den fortsatta utvecklingen.

Fru talman! Ärade åhörare! Jag tackar kulturministern för svaret, även om det inte går att tolka som annat än ett nej på båda de frågor som jag ställde. Kulturministern avser inte att öka det statliga stödet eller lägga fram förslag i den riktningen. Kulturministern avser heller inte att lägga fram förslag som innebär att stöd även kan utgå till nya biografer. När politiker säger att de nogsamt ska följa utvecklingen vet man att de inte är så intresserade av att göra någonting, och det är just vad kulturministern visar. Det är synd, för det här är både en fråga där vi är överens om mycket och en fråga där vi skiljer oss åt. Kulturministern var i svaret inne på det som överensstämmer, och det är vikten av digitaliseringen och vilka möjligheter den för med sig. Här finns det nog bland alla som jobbar med filmpolitiska och kulturpolitiska frågor en samstämmighet om att digitaliseringen i sig är bra. Det är stora möjligheter som följer av att fler får ta del av inte bara film utan andra kulturella upplevelser genom digitaliseringen av biografer. Men det är som sagt också en fråga där vi skiljer oss åt. Det märks tydligt i kulturministerns svar när hon säger att digitaliseringen blir mest kostnadseffektiv och långsiktig om den drivs av marknaden. Det är en intressant formulering, och som följdfrågor på min interpellation vill jag gärna höra vad kulturministern menar. På vilket sätt skulle det vara mindre kostnadseffektivt om vi tog ansvar för en större del av digitaliseringen genom att till exempel öka det statliga stödet till mer än de 50 procent som är i dag? På vilket sätt skulle det vara mindre kostnadseffektivt om Sveriges riksdag eller regering beslutade att stödet också skulle kunna gå till etableringen av nya biografer? På vilket sätt är det mer kostnadseffektivt att avstå från gemensamma insatser för att uppnå det mål vi tycks vara överens om, nämligen att digitaliseringen ska fortsätta och gärna får gå ännu fortare? Det är en obegriplig marknadsfundamentalistisk, dogmatisk position: Marknaden är de facto alltid bättre. Men så är det inte i verkligheten. Marknaden är inte alltid bäst på att fatta alla beslut eller på att avsätta pengar till alla viktiga satsningar. Oftast fungerar marknaden väldigt krasst ekonomiskt. Finns det möjligheter att plocka hem dessa pengar genom den investering som behövs? Finns det inte det blir det svårt. Det hundratal biografer som inte har digitaliserats är just små marknadsaktörer, till exempel föreningar. De har inte en jättestor publik att lita till och skulle behöva ett ökat stöd till digitalisering för att kunna locka en större publik och kunna erbjuda fler kulturella upplevelser. Det är detta perspektiv jag saknar hos kulturministern. Om vi är överens om att digitaliseringen kan innebära förbättrade villkor och större möjligheter till kulturella upplevelser, varför är då inte det utgångspunkten i stället för att överlåta digitaliseringen åt en marknad som ibland är högst ovillig att ta ansvar för kulturell utveckling? Jag har förstått att svaret på mina två frågor i interpellationen är nej. Kulturministern avser inte att göra något och tänker nogsamt följa utvecklingen, det vill säga är inte intresserad av att göra något konkret. Men varför skulle det vara mer kostnadseffektivt att överlåta stöd på marknaden?
Fru talman! Att Lars Ohly och jag har lite olika perspektiv är inte så märkligt, och när det handlar om vad som är marknadsdrivet och inte har vi säkert också olika uppfattningar. Jag tror på marknaden. Det gör jag bland annat i detta fall för att jag värnar om medborgarnas pengar. Om Lars Ohly har satt sig in ordentligt i denna fråga, vilket jag hoppas, vet han att kostnaden för utrustningen var väsentligt högre för ett par år sedan än den är i dag. Skulle vi ha satsat 60 miljoner kronor för ett par år sedan hade betydligt färre biografer kunnat digitaliseras. Skälet är marknaden. Här gällde det att vänta in de stora aktörerna, bland annat i USA. När till exempel SF Bio gick över till digitalisering innebar det att kostnaden för utrustningen sjönk betydligt. Det är ett av skälen till att jag tror på marknaden. Hade vi gjort som Lars Ohly föreslår skulle betydligt färre biografer ha kunnat digitaliseras. Så sent som i december fick vi ta del av hur det har gått med digitaliseringen på andra håll i Europa. Det är en stor fråga inte bara hos oss, utan den har diskuterats i flera år när kulturministrarna har mötts i Bryssel. Då var, och är kanske fortfarande, Sverige ledande vad gäller andelen biografer som gått från den gamla tekniken med 35 millimetersfilm till digitalisering. Pengarna räcker till betydligt fler. Drygt 600 av 800 biografer är digitaliserade. Det finns pengar kvar i systemet. Det är Svenska Filminstitutet som avgör och har kontakterna med biograferna, och det är en rimlig ordning. Jag vet inte vad som skulle hända om jag plötsligt gav mig in i den frågan. Då kanske Lars Ohly skulle få för sig att anmäla mig någonstans; man kan aldrig vara riktigt säker. Det finns runt 38 miljoner kvar hos SFI för digitalisering av de resterande biograferna. Det är till stor del upp till SFI att avgöra hur man vill använda pengarna. Det finns också en rättviseaspekt på detta. Ska de biografer som var tidigt ute få en mindre andel, eller vill man göra någon annan satsning? Det handlar inte om en brist på visioner utan om en verklighetsförankring. Självklart har vi och våra tjänstemän en dialog med SFI för att få veta hur det fungerar: I vilken takt kommer vi att kunna digitalisera? Hur ska vi klara digitaliseringen på de orter där det saknas underlag och där inte ens det statliga stödet hjälper? Ska vi göra en annan omprioritering? Jag kan garantera Lars Ohly att frågan är viktig för oss. Den är viktig för hela Filmsverige och för den kulturella infrastrukturen. Men hade vi inte valt att lyssna på marknaden skulle pengarna ha räckt till betydligt färre biografer.
Fru talman! Kulturministern motsäger sitt eget interpellationssvar. Där säger hon att satsningen på digitaliseringen av biografer tidigarelades, men nu var det tydligen viktigare att vänta in att det skulle förbilligas. Det stämmer inte överens. Jag vill dock tacka kulturministern för trosbekännelsen. Kulturministern tror på marknaden. Som kulturpolitisk utgångspunkt är den ganska svag. Som grund för en visionär kulturpolitik är den katastrofal. Jag tror inte att kulturministern kan nämna en enda kulturyttring som klarar sig utan stöd från oss tillsammans, från samhället. Jag tror inte att kulturministern i förlängningen kan se en enda kulturform som klarar sig utan stöd från samhället. Anledningen är självklar. Det krävs, precis som i samhället i övrigt, en infrastruktur. Det krävs utbildning, lokaler och mängder av saker som marknaden bara tillhandahåller när det finns möjlighet att göra pengar. En tro på marknaden riskerar att leda till ett kulturellt förfall. Dock har kulturministern genom sitt agerande och genom beslutet 2011 visat att det fanns en förståelse för att det behövdes ett samhälleligt stöd. Det räckte inte med marknaden. Jag har inte fått svar på mina frågor om varför det skulle vara mer kostnadseffektivt att överlåta åt marknaden att bestämma vilka kulturpolitiska eller filmpolitiska satsningar som ska göras och hur fort digitaliseringen ska gå fram. Jag lyssnar gärna till svaren i kulturministerns nästa inlägg. Vad som är tydligt är dock att den digitalisering som sker i dag sker med ett statligt stöd som inte räcker. Digitaliseringen går fort, men många lämnas bakom. Dessa täcker inte marknaden in. Att som kulturministern svara "jag tror på marknaden" till dem som inte har råd med en 50-procentig egeninsats för att klara av digitaliseringen av en biograf är ganska svagt. Jag tror att kulturministern själv känner att det som svar betraktat är ett icke-svar. Det innebär att svaret egentligen är: Jaha, då får ni väl vara utan. Då faller ju allt som vi var överens om och som kulturministern sade i sitt interpellationssvar: "När det gäller digitaliseringens möjligheter är jag alltså överens med Lars Ohly." Kulturministern tog till och med ett antal formuleringar från min interpellation för att beskriva hur bra och viktig digitaliseringen är. Men allt det föll för dem som inte hade råd med egeninsatsen. Där var det inte tillräckligt viktigt. Där var det inte tillräckligt mycket marknad för att en sådan satsning skulle kunna ske. Därför är det bara sorgligt att höra en trosbekännelse i stället för ett svar som andas kulturpolitiska visioner och framtidstro och som dessutom för vidare tanken att digitaliseringens möjligheter måste nå fler.
Fru talman! Det kunde vara intressant med en ideologisk debatt, men Lars Ohly och jag kommer aldrig att kunna mötas. Vi har olika kultursyn - det är alldeles rätt - även om vi båda i det här fallet tror att digitalisering av biografer är ett bra sätt för människor att ta del av kultur, inte bara av film utan också mycket annat som man kan göra i dessa digitala hus framöver. Det är möjligt att Lars Ohly inte ens lyssnade på mig. Men jag tyckte att jag var så tydlig jag någonsin kunde vara, när jag talade om vad "marknadsledande" och "marknadshänsyn" betyder just när det handlar om kostnaden för detta. Om man tror på femårsplaner och att staten ska sätta upp någon form av pris, som det har varit i en del system som inte präglas av marknadstänkande, då förstår jag att vi aldrig kommer att kunna mötas. Men nu har efterfrågan på digital utrustning betytt att kostnaderna har blivit lägre. Jag kan upprepa det flera gånger, som får väl Lars Ohly välja om han vill lyssna eller inte: Pengarna har därmed räckt till betydligt fler digitala satsningar än de skulle ha gjort annars. Sedan kan Lars Ohly möjligen anse - och kanske till och med ha ett förslag på det i budgeten - att man ska anslå mer än 60 miljoner kronor. Men det är den summa som Svenska Filminstitutet har uppgett behövs för satsningen. Vi har lyssnat på marknaden i den meningen att när satsningen väl kom i gång internationellt gick det mycket fortare än vi hade trott, och det är därför som vi inte längre håller kvar vid den fyraåriga satsningen utan har lyckats pressa ned det till två år, för att så många som möjligt nu ska kunna gå över till digital utrustning och också kunna visa de filmer som numera produceras bara digitalt. 38 miljoner av de 60 återstår att fördela. Fyra beslutstillfällen finns under året för Svenska Filminstitutet. Det finns ungefär 150 biografer kvar att digitalisera. Vill man kan man låta alla ta del av pengarna. Frågan är om det kommer att räcka för de mindre eller om man vill göra en annan prioritering. Mycket av de möjligheterna och det ansvaret ligger fortsatt hos Filminstitutet. Jag har stort förtroende för deras kompetens och deras kunskap. Skulle man öka stödet kommer kanske ett antal mindre biografer, som Oxelösund och Åsele, inte att kunna få pengar ens med den här summan, om man smetar ut den över alla, helt enkelt därför att de biograferna är för små. Om Lars Ohlys uppfattning är att man nu ska lägga en betydligt större del än vad Filminstitutet har uppgett är han naturligtvis fri att göra det.
Fru talman! Det är inte en femårsplan att föreslå att man ska öka stödet något till digitalisering av biografer. Det är en viss överdrift i det uttalandet, för att uttrycka sig milt. Det handlar helt enkelt om att bygga vidare på det system som regeringen själv har beslutat, nämligen att det behövs ett statligt, samhälleligt stöd för att digitaliseringen ska kunna få fart. Vi ser att det inte räcker, och då säger vi att vi behöver ta ett större gemensamt ansvar, särskilt som vi inte tror på marknaden. Marknaden är nyckfull och är en dålig herre över kulturpolitiken. Håll undan marknaden! Låt oss i stället se till att bygga en kulturpolitik som har tillgänglighet som ledord, där tillgången till att utöva egen kultur men också ta del av kultur, till exempel genom digitalisering av biografer, blir ett samhällsintresse, där vi ser det som något positivt ifall fler får möjlighet att både utöva och få tillgång till professionellt utövad kultur och där vi inte låter plånboken styra utan faktiskt ser kulturen som en välfärdsfråga. Kulturministern säger i slutet av interpellationssvaret att hon är "medveten om att det finns ett stort antal biografer som ännu inte är digitaliserade och följer därför noga den fortsatta utvecklingen". Kanske något hårdraget sade jag att det sista är ett sätt för politiker att säga att man inte bryr sig. Men kulturministern har inte övertygat om motsatsen i sina svar, eftersom det fortfarande inte finns en enda konkret besked, utan att svaret på mina frågor om man avser att göra något när man upptäcker problem, tydligen är: Nej, vi avser inte att göra något.
Fru talman! Vi har under allianstiden ökat budgeten. Det vet också Lars Ohly. I dag är det fler medborgare som tar del av kultur än tidigare. Marknaden, som är ett så förhatligt ord för Lars Ohly, vad står det för? Vad är marknaden? Jo, det är människors önskningar, människors viljor, människors drömmar och människors behov. Det är marknaden. Av kulturen i Sverige svarar medborgarna för ungefär två tredjedelar. Det är människors önskan att gå på bio, köpa ett konstverk, lyssna på en konsert eller vad det kan vara. Det är bra så. Den kakan växer. Det ger nya jobb. Det ger tillfällen att ta del av alltmer kultur i hela landet. Vårt kulturliv är rikt. Svenskarna är de mest kulturaktiva i hela Europa. Det har vi också statistik på. Dessutom ökar intresset för kultur. Det är riktigt att vi också behöver ett samhälleligt åtagande. Det kan se ut på olika sätt. Men vi är tämligen eniga i hela riksdagen om att det ska utgå ett gemensamt stöd för museer, arkiv, digitalisering av biografer i det här fallet, bibliotek, konserthallar och annat - annars kommer det inte att finnas sådan kultur. Det finns inte olika uppfattningar om detta. Detta stöder vi från allianssidan, också mer än tidigare regeringar har gjort. Det är bara att ta del av den senaste statistiken från Myndigheten för kulturanalys, så blir det förhoppningsvis klart för Lars Ohly. Pengarna till digitalisering av biografer är inte slut. Det finns 38 miljoner kronor kvar för att digitalisera de resterande 150. Det är inte en fråga som jag ska lägga mig i vilka biografer som ska digitaliseras eller inte. Men jag tycker att det är viktigt att de små orterna kan ha en digitaliserad biograf.